Herr talman! Vad som föranledde mig att begära ordet var närmast herr Mossbergers yttrande. Jag tycker inte att det är någon 1logik, herr Mossberger, när man säger att det faktum att motionärerna inte följt upp äskandena utan varit måttliga i sina krav gör att det inte finns anledning att beakta dessa. Skillnaden är så liten, säger herr Mossberger. Men om herr Mossberger konstaterar att skillnaden är liten och att motionärerna har varit måttliga tycker jag att detta snarare är skäl för än mot. Sedan har jordbruksministern sagt i sitt anförande att jordbruket i det här avseendet ingalunda är satt på undantag. Nej, det fattas bara att det skulle sättas på undantag efter allt som har lovats på detta avsnitt! Det sade jag inte heller. Vad jag konstaterade var att den uppräkning som skett i stort sett inte motsvarar mer än kostnadsfördyringen, och då lär det inte bli så förfärligt mycket över till en utökning av verksamheten. Vidare säger jordbruksministern, att han tror att man får göra förändringar på försöksområdet. Man får inte ha den där hobbybetonade metoden — om jag får använda det uttrycket — att man prövar vilka sorter som ger de största skördarna, när skillnaderna ändå är så små att det är ganska likgiltigt vilken sort man använder. Han säger vidare att det nu kommit in så mycket annat i bilden att man kanske får lägga det man sysslat med hittills åt sidan. Ja, men är inte, herr jordbruksminister, det faktum att det kommit in något annat i bilden nu, alltså mekaniseringen, något som säger att man måste hålla på med både-och? Nu är det inte bara fråga om att få fram bara sorter med hög avkastning, utan det är fråga om att utröna vad som är den bästa kombinationen, exempelvis mellan avkastning och drösfasthet och motståndskraft mot groning osv. Tar man med det i bilden vill jag påstå, att då rimmar inte denna uppräkning av anslaget på något sätt med vad utvecklingen motiverar.

Herr talman! Jag har kanske inte så mycket att invända efter herr Eskilssons senaste anförande, ty det gav en betydligt mer nyanserad beskrivning av de rådande förhållandena än hans tidigare inlägg. Jag anser liksom herr Eskilsson, att sortförsöken visst har stor betydelse. Vad jag närmast reagerade mot var en viss tidigare överdriven strävan att lägga ut försöken inom de olika länen så differentierat att erfarenheter skulle kunna hämtas om vad som passade för ofta små områden. Det har rått helt överdrivna föreställningar om vad som kunde åstadkommas genom en sådan differentierad försöksverksamhet över hela landet. Jag kan säga att det nu finns en tendens till att man nu ser mera rationellt på denna försöksverksamhet. Däremot är jag helt överens med herr Eskilsson om att odlingsmaterialet bör prövas, även om man ibland kan sätta ett frågetecken för att samma sort skall behöva finnas med försöken under flera decennier, då den kanske inte kan bli så mycket annorlunda. Det är självklart att detta kan ha ett intresse ur vissa synpunkter. Jag tror att det fortfarande finns anledning att följa denna verksamhet med intresse men också ser till att man gör möjliga besparingar. Jag skall gärna medge att det i den nya organisationen kan på sina håll ha uppkommit svårigheter. Men det beror ofta på att det underlag som man hade för bedömning om kostnadsfördelningen mellan staten och andra intressenter var felaktigt. Det har förelegat svårigheter att ibland lösa problemen, men jag tror nog att vi i stort sett har kunnat övervinna dessa startsvårigheter. Jag tror att det är det allmänna intrycket, även om vi vet att det i fjol skedde en kraftig uppräkning av anslaget med hänsyn till eftersläpningar och retroaktiva löneutbetalningar men också till följd av vissa felberäkningar. Vi kan nog se fram emot att vi får en bättre kontroll över anslaget, och jag vågar dessutom säga att det ligger ganska betydande resurser i anslaget för utvecklingen på detta område.

Herr talman! Samhällets insatser för växtförädling har genomgått fortlöpande förbättringar. Utskottet har därvid erinrat om den förra året beslutade utbyggnaden av systemet med växtförädlingsavgifter. Avsikten med detta system är ju bl.a. att den målinriktade växtförädlingsverksamheten skall få ökade resurser. Reservanterna har uttryckt oro för att denna verksamhet, som är av utomordentlig betydelse för växtodlingen i vårt land, skulle komma att lida brist på resurser under nästkommande budgetår. Enligt vår mening finns det inte fog för sådana farhågor. Reservanterna har heller inte framfört några som helst skäl för sin förmodan. För vår del tror vi att det hittillsvarande statsbidraget i förening med det nya avgiftssystemet skall utgöra en god grund för verksamhetens fortsatta bedrivande. Här har i den reservation som herr Eskilsson nyss talade om anförts, att det skulle föreligga risk för att verksamheten vid Weibullsholm skulle förlora i vetenskaplig kvalitet om inte statsbidraget nu räknades upp. Från vår sida hyser vi inga sådana misstankar mot dem som är praktiskt verksamma i detta viktiga arbete. Jag är liksom utskottsmajoriteten övertygad om att det finns en strävan hos dem som arbetar med denna verksamhet att hålla försöksarbetet på högsta möjliga vetenskapliga nivå utan att för den skull äventyra verksamhetens målinriktade karaktär. Det är något av en oförsynthet från de borgerliga reservanternas sida att på detta sätt försöka misstänkliggöra den fortsatta verksamheten vid Weibullsholm. Även de borgerliga har ju varit måna om att ge stöd till praktiskt vetenskaplig växfförädling! Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman!

Reservanterna kan dela utskottsmajoritetens uppfattning att en utbyggnad av skogsvägnätet utgör ett väsentligt led i strävandena att främja en fortsatt rationalisering inom skogsbruket. Trots detta anser reservanterna emellertid att riksdagen i nuvarande budgetläge, med begränsningar och prutningar inom andra minst lika angelägna områden, bör godtaga Kungl. Maj:ts förslag rörande nästa budgetårs bidrag för ändamålet. Det framgår av departementschefens yttrande att verksamheten med att bygga skogsvägar med bidrag från anslaget härvid kan fortgå i oförminskad takt. Herr talman! Med denna korta motivering hemställer jag om bifall till reservationen vid punkten 38.

Herr talman! Alltsedan koreakonjunkturen i början av 1950-talet ebbade ut har skogsbrukets lönsamhet undergått en fortlöpande försvagning. Under de senaste tio åren har denna ogynnsamma utveckling kommit att omfatta även skogsindustrins virkesförädling. De samverkande orsakerna är många och välkända. Temporära Ööverskottspriser på världsmarknaden har medfört stillaliggande eller fallande priser samt begränsningar i skogsindustrins kvantitativa avsättningsmöjligheter. Det starkt försämrade penningvärdet har medfört att skogsindustrins kostnader per avsaluenhet har stigit trots näringens kraftiga expansion och genomgripande rationalisering. Diverse handelshinder och den engelska devalveringen har lagt ytterligare tyngd på bördan. Trots lönsamhetsförsvagningen har skogsnäringen hitintills förmått att upprätthålla sin betydelsefulla roll för vårt lands välståndsutveckling. Skogsindustrins bidrag till den år för år ökande bruttonationalprodukten har vuxit i relation till denna och hållit sig oförändrad vid cirka 15 procent. Skogsindustriprodukternas bidrag till vår export var dock 6 miljarder år 1966, och värdemässigt svarar dessa för en tredjedel av hela vår export. Denna näringsgren lämnar alltså ett betydande bidrag till vår samhällsekonomi. De prispressande Ööverskottskriser som den skandinaviska skogsnäringen för närvarande kämpar med är sannolikt en övergående företeelse på skogsindustriprodukternas = världsmarknad. Med den befolkningsökning som sker bör vi kunna räkna med en stor virkesbrist i den framtida världshushållningen, och skulle de rika länderna i världen på allvar höja u-ländernas standard, skulle virkesbristen bli skriande. I den nuvarande situationen måste dock alla kostnadssänkande åtgärder vidtagas. Bland kostnaderna är transportkostnaderna särskilt betydelsefulla, icke minst därför att de är möjliga att påverka. Även om rotnettot för många av våra skogsområden är lågt, är dock bruttoproduktionsvärdet för vårt folkhushåll betydande. Skogsnäringens totala bruttoproduktionsvärde uppgick år 1966 till 17,9 miljarder kronor. Dividerar vi detta värde med årsavverkningarnas storlek säsongen 1965/66, får vi ett genomsnittligt bruttoproduktionsvärde på varje avverkad kubikmeter motsvarande 313 kronor i 1966 års priser. Utskottet har föreslagit en höjning av anslaget till skogsbilvägar med 1 miljon kronor. Med den procentsats som i allmänhet utgår för utbyggd väg skulle markägarna till detta belopp tillskjuta 1,9 miljon kronor, förrättningskostnader och andra kostnader då ej inräknade. Den rena vägbyggnadskostnaden skulle sammanlagt bli 2,5 miljoner kronor. Med en genomsnittlig vägbyggnadskostnad på 25 kronor per sträckmeter skulle cirka 10 mil vägar kunna byggas. Med ett uppskattat båtnadsområde på 1,2 km enkel vägsträcka skulle dessa vägar betjäna cirka 12 000 hektar skogsmark. Enligt riksskogstaxeringen är den genomsnittliga produktionsförmågan för våra skogsmarker cirka 3,6 kubikmeter per hektar och år, under förutsättning att åldersklassfördelningen är jämn och skogstillståndet i övrigt motsvarar de s.k. bättrehälftenbestånden. Om vi sänkte denna siffra till 3,2 kubikmeter, skulle vi komma fram till att dessa vägar skulle betjäna en årlig produktion av cirka 38400 skogskubikmeter med ett latent bruttoproduktionsvärde för vårt folkhushåll av cirka 12 miljoner kronor, av vilket belopp förädlingen svarar för cirka 84 procent eller 10 miljoner kronor och skogsbrukets andel mätt i virkets värde vid leveransplats utgör 2 miljoner kronor. Med en försiktig bedömning att enbart 10 procent av arealen berör sådana skogsområden, vilka på grund av för långa terrängavstånd till bilväg ej är ekonomiskt lönsamma men vilka genom vägbyggnad kan bli ekonomiskt åtkomliga, skulle ståndskog på 1200 hektar skogsmark bli tillgänglig för näringslivet. Uttag från sådana områden sker ofta mycket snart efter vägens tillkomst. Då området varit svåråtkomligt och därmed ståndskogen ej sällan sparad, får uttagen till icke ringa del formen av slutavverkningar, varför härifrån även med en försiktig bedömning på kort tid skulle kunna avverkas cirka 6 000 kubikmeter skog med ett bruttoproduktionsvärde för vårt folkhushåll av 1,8 miljon kronor. Eftersom denna del ej vore åtkomlig utan väg, bleve det här fråga om ett rent tillskott till vårt folkhushåll, ett tillskott som till stor del skulle komma glesbygden till godo. Anslaget är därför dels i god överensstämmelse med vad chefen för kommunikationsdepartementet bl.a. uttalar i statsverkspropositionen, nämligen att »vägbyggnadsverksamheten bör i första hand inriktas på de delar av vägnätet, som är av särskild betydelse för näringslivets transporter», dels i överensstämmelse med den allmänna regeringsdeklarationen om stöd till glesbygden. I motionerna 1:288 och II: 356 har vi yrkat på förhöjt statsbidrag motsvarande skogsstyrelsens petitaäskande. Jag vill understryka att det äskandet får anses mycket välgrundat, men för att ernå största möjliga enighet vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! När man studerar skogsstyrelsens petitaframställning till årets statsverksproposition lägger man märke till hur styrelsen understryker vikten av att vi genom rationalisering i skogen gör skogsdriften mer lönande. I detta sammanhang framhålls också hur skogsvägsbyggandet bör få hög prioritet inte minst i samband med den pågående nedläggningen av flottleder. Vi har i lan det för närvarande ett enskilt skogsbilvägnät på 180 000 km, men skogsstyrelsen har räknat fram att man behöver bygga ut ungefär 30 000 km innan skogsbilvägnätet är ändamålsenligt med hänsyn till högmekaniserade avverkningsoch skogsvårdsmetoder. Som herr Nilsson nyss nämnde har vi en klar underavverkning — i många län ligger avverkningen på endast 70 å 80 procent av tillväxten, och den siffran är naturligtvis mycket otillfredsställande. Vi har nyss påmints om att så fort en skogsbilväg byggs ut blir det aktivitet i form av slutavverkningar och skogsvårdsåtgärder. Det kan sägas att byggandet av skogsbilvägar planeras och måste planeras på lång sikt. Jag vill då framhålla att skogsvårdsstyrelserna ligger så långt framme med planeringen och att behovet är så stort, att man nästa år har utrymme för en utbyggnad som motsvarar ett bidragsbehov på ytterligare 4 miljoner kronor. Så långt har inte utskottsmajoriteten vågat gå, utan vi har — som herr Manne Olsson påmint om — yrkat en ökning med 1 miljon kronor. Herr Olsson hänvisade till departementschefens yttrande att utbyggnaden kommer att kunna ske i oförändrad takt. Då vill jag säga att om vi tar med i bilden att skogsbilvägbyggandet som beredskapsarbete kommer att minska så behåller man inte en oförändrad utbyggnadstakt.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

Herr talman!

Även om jag tillhör de motionärer som förordat mellanalternativet — jag kanske skulle kunna säga mittenalternativet — som alltså innebär en uppräkning av anslaget med 2 miljoner kronor, avser jag att rösta på utskottets förslag. Någon ökning är dock bättre än ingen ökning alls; reservanterna förordar ju det sistnämnda. Många skäl talar för att det fordras ökade insatser för skogsvägbyggandet. Såsom både herr Nilsson och herr Eriksson har anfört är ett utbyggt skogsbilvägnät en grundförutsättning för att arbetena när det gäller såväl virkets avverkning och transport som skogsvården skall kunna mekaniseras och driften rationaliseras. Då först ges möjlighet att utnyttja den moderna tekniken i skogsdriften, vilket är nödvändigt i kostnadsbegränsande syfte. I Norrland kan en vägutbyggnad förhindra nollområdenas tillväxt och genom transportkostnadsminskning möjliggöra bättre utnyttjande av produktionsresurserna. Pågående nedläggningar av allt flera flottleder, en fråga som tidigare har berörts, accentuerar också behovet av en snabb vägutbyggnad. Utöver de företrädare för utskottet, som tidigare har uppträtt i debatten, har även herr Svedberg framfört liknande synpunkter, även om det skedde under en annan punkt i utskottets utlåtande. Reservanternas talesman ansåg att det med oförändrat anslagsbelopp skulle gå att bygga vägar i oförminskad takt, men det är inte möjligt. Herr Eriksson påpekade problematiken när det gäller byggande av skogsbilvägar i form av beredskapsarbeten, en sak som man på centralt håll numera ställer sig tveksam till — vad som därvidlag kommer att göras vet vi inte — men en sådan åtgärd är omöjlig även på grund av den kostnadsökning för vägbyggande som har ägt rum under senare år och som har fortsatt även under innevarande år. Den höjning av bidragsramen med 1 miljon kronor som utskottet förordar torde vara ett minimibelopp för att i bästa fall klara en oförändrad byggnadstakt. Låt mig slutligen, herr talman, få påpeka att kungl. skogsstyrelsen i sin petitaframställning till årets statsverksproposition mycket starkt har framhållit att hela det svenska samhället är beroende av vår skogsnäring, varjämte skogsstyrelsen understrukit nödvändigheten av rationalisering av näringen till en lönsamhet som är konkurrenskraftig i de internationella sammanhangen. Eftersom man inte vågar räkna med nämnvärt stigande intäkter under överskådlig tid kan den hotande lönsamhetskrisen avvärjas endast genom snabba och radikala kostnadssänkningar. I denna krissituation bör skogsvägbyggande ges hög prioritet. Skogsstyrelsen har därför också i sin anslagsframställning ansett en höjning av skogsväganslaget som mycket angelägen. Jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan under punkten 38.

Herr talman! Reservanterna har i sitt yttrande sagt att utbyggnaden av skogsvägnätet utgör ett väsentligt led i strävandena att främja en fortsatt rationalisering inom skogsbruket. Den saken är vi överens om, men reservanterna har också påpekat att det i nuvarande budgetläge är angeläget att hålla nere kostnaderna också när det gäller byggandet av skogsbilvägar. Både herr Eriksson och herr Wikberg har här gjort gällande att man inte skul le kunna bygga skogsbilvägar som beredskapsarbete. Arbetsmarknadsstyrelsen har uttalat att man på sikt önskar minska andelen beredskapsarbete i form av vägbyggnad. I första hand skulle de allmänna vägarna, som är särskilt dyra per dagsverke, beröras av minskningen, men eventuellt även skogsbilvägarna. Arbetsmarknadsläget har emellertid i praktiken medfört att man varit tvungen att öka beredskapsanslaget till vägbyggnad från 280 miljoner kronor budgetåret 1966/67 till 325 miljoner under innevarande budgetår. Beredskapsanslaget till skogsvägbyggnad har samtidigt ökat med drygt 3 miljoner kronor, från 9,6 till 13 miljoner kronor. För budgetåret 1968/69 går det inte att göra några säkra uttalanden, men en sänkning av beredskapsanslagen till skogsbilvägar är inte trolig. Låt mig i sammanhanget också påpeka, att det ofta finns mycket angelägna behov av anslag till förbättring av våra större vägar. Jag råkade åka genom Västernorrland i somras och lade märke till att flottningen delvis hade upphört och att man körde alltmer virke på vägarna. Jag kunde också konstatera vilket ökat slitage detta medför på länsvägar och andra huvudvägar. Det är också av betydelse att dessa vägar underhålls och förbättras för att man skall få fram virket till så låg kostnad som möjligt. Det talas nu om att vägbyggnadsanslagen och ökad tillgång på skogsbilvägar skulle spela en viss roll för den avverkning som sker innevarande år, men så är det väl inte. Från skogsägarföreningarna har man tvärtom påfordrat ett avverkningsstopp. Konkurrensen om billigt virke stoppas därigenom. Avsikten med den åtgärden är ju att man vill hålla virkespriserna uppe. Ett större eller mindre anslag till skogsbilvägar kan 1 varje fall inte, som herr Nilsson sökte göra gällande, redan denna avverkningssäsong ge något utslag, eftersom det är angeläget för skogsägarna att ta ut det mesta möjliga av den skog de har.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

Herr talman! Det är fullt riktigt att vårt budgetläge är ansträngt och att det gäller att försöka få de pengar som finns att räcka till. Här står vi dock inför nödvändigheten av en ordentlig upprustning av vårt vägnät. Skogsstyrelsen beräknar, efter undersökningar som gjorts beträffande behovet av nybyggda vägar, att det behövs 3700 mil vägar till en kostnad av en miljard kronor. För södra delen av vårt land, där det finns en del skogsvägar, som dock på intet sätt uppfyller de krav som ställs på ett nutida skogsbruk där tunga maskiner av olika slag skall transporteras fram, uppskattar man därutöver kostnaden — den är inte helt utredd — till en halv miljard. Gör man en kalkyl på vad detta skulle innebära — med något så när optimal båtnadsgräns kring våra vägar — kommer man faktiskt till resultatet att det i dag är ungefär en tredjedel av vår skogsmark som inte har förutsättningar för ett modernt skogsbruk. Man har där inte vägar för att få fram de maskiner som är nödvändiga. Sedan är det väl så att man också vinner en del dagsverken tack vare dessa vägbyggnader. Jag skulle gissa att de vägar som det här är fråga om kräver ungefär 3 000 dagsverken. Det är heller inte att förakta. Man talar här om återhållsamhet när det gäller virket. Jag vill då framhålla att ett av de viktigaste motiven för att bygga ut vägnätet är industrins behov av en kontinuerlig drift. Det blir kostbart för företagen att hålla stora virkeslager. Med de stora kapitalresurser som binds i virkeslagren och den ränta de drar är företagarna tvingade att ordna kontinuerlig tillförsel av råvara. Jag vill citera vad som står i den preliminära nationalbudgeten 1968: »Man torde för 1968 få räkna med en stark strävan inom massaindustrin att skära ned råvarulagren av såväl tekniska som ekonomiska skäl.» Det är mycket viktiga skäl till att företagarna är tvingade att vara återhållsamma. Det är inte bara för att hålla priserna uppe. Tvärtom är kanske det viktigaste skälet företagens behov att skära ned sina lager så mycket som möjligt.

Herr talman! Låt mig till herr Manne Olsson säga att jag aldrig har påstått att byggande av skogsvägar som beredskapsarbete skall minska. Jag hänvisade till att man från centralt håll har uttalat tveksamhet om lämpligheten att bygga skogsbilvägar som beredskapsarbeten och att det därför kunde finnas en viss risk för nedskärning på det området. Om herr Manne Olssons förmodande är riktigt, skulle jag vara mycket glad för det. Herr Manne Olsson var inne på att skogsägarna inte är intresserade av att få fram virke — de har ju uttalat sig för avverkningsstopp. Det är inte en riktig beskrivning av situationen, herr Manne Olsson. Skogsägarna har fått lov att stoppa avverkningen därför att det inte finns köpare till deras virke i vissa områden. Därefter säger herr Manne Olsson att man i ett besvärligt budgetläge måste göra avvägningar mellan olika anslagsbehov. Det är naturligtvis alldeles riktigt. Men låt mig bara återigen citera vad skogsstyrelsen har sagt i sin petitaframställning. Där heter det bl.a. följande: »Med hänsyn till det statsfinansiella läget kan det emellertid befinnas nödvändigt att begränsa kraven på statskassan även vad avser bidragsanslagen och göra en viss prioritering anslagen emellan. Styrelsen har bedömt att i ett sådant läge det är mest angeläget att prioritera skogsväganslaget med hänsyn till den omedelbara kostnadssänkande effekt som byggande av skogsvägar medför för skogsnäringen.

Som också herr Olsson vet blev vårt förslag avslaget i punkten 37 som vi nyss behandlat, och inte heller departementschefen har följt skogsstyrelsens intentioner.

Herr talman! Jag hade inte tänkt yttra mig mer i denna fråga. Men om jag ser frågan om avvägningen mellan oli ka anslagsbehov rent budgettekniskt, så kan man ju inte tänka sig att tillgodose allting som man får läsa i petita om, utan man får söka svar på frågorna: Vad har vi råd med? Vad kan vi avstå ifrån? Jag skall ta ett exempel som motvikt mot skogsbilvägar.

Vi fick det beskedet att skulle man bygga gångbanor utefter genomfartsvägarna i Stockholms län så skulle det, även om man prutade ned planerna till det allra väsentligaste, gå åt fem års väganslag till länet.

Till herr Andersson vill jag säga att när jag var i Västernorrland och reste, läste jag i en tidning att man där hade Sveriges sämsta vägar. Jag träffade landshövdingen där uppe och jag sade: Vill du ha ett intyg så är jag beredd att skriva det? Det var ytterst hårt sönderkörda vägar. Nu pågår vägbyggnader, men det är också kostnader som skall tas ur budgeten.

Herr talman! Trots den sena timmen vill jag säga några ord om lantmärterikostnaderna. Den blanka reservation jag avgivit under punkten 48 i jordbruksutskottets utlåtande nr 1 har två syftemål.

När det gäller mitt första syftemål, kostnadstäckningen, vill jag direkt citera departementschefens uttalande under titeln I 3 i statsverkspropositionen: »Enligt beslut av 1966 års riksdag skall för förrättningar och uppdrag av betydelse för jordbrukets och skogsbrukets yttre rationalisering tillämpas en genomsnittlig kostnadstäckning som uppgår till 60 procent av lantmäteriets självkostnader. Det är angeläget att taxor och avgifter för statlig service inte utan särskilda skäl understiger självkostnaden. Jag förordar därför att kostnadstäckningen som avser jordbruks och skogsbruksändamål höjs till genomsnittligen 80 procent. Kungl. Maj:t bör liksom hittills få bestämma den närmare differentieringen av självkostnadstäckningen i fråga om nyss nämnda förrättningar.

Det är en klen tröst att vissa markägare när det gäller rena rationaliseringsförrättningar kan få bidrag genom lantbruksnämnderna. För statsverket blir det i sådana fall ingen vinst. Då kostnadstäckningen blivit bestämd till 60 procent så sent som 1966 och under mellantiden inget hänt som kunnat ge anledning till omprövning, anser jag att någon ändring icke bort ske innan man fått se verkan av den nya fastighetsbildningslag som vi väntat på i årtionden och som nu synes vara på väg. Jag vill understryka att det är de minst värdefulla fastigheterna som mest drabbas av taxehöjningarna, och att det är allmänna krav och gällande lagstiftning som gjort fastighetsförrättningarna så omständliga och som motiverar att statsverket tar en del av de därigenom höga kostnaderna. Redan under utskottsbehandlingen blev jag på det klara med att frågan var så komplicerad att det var omöjligt att få majoritet för mina synpunkter. Jag vill därför ej heller nu ställa något särskilt yrkande, utan endast peka på förhållandena. Kanske kommer utskottsmajoriteten i kontakt med lantmäteriåtgärder och får en praktisk erfarenhet därav, så att synen på dessa frågor med tiden kan ändras. I sammanhang därmed vill jag något beröra kostnaderna för lantmäteriet i sin helhet och varna för de konsekvenser, som de höga taxorna på lång sikt kan föra med sig. Jag skall inte trötta kammaren med några siffror, ty jag har lämnat sådana tidigare. Jag kan bara konstatera att förrättningskostnaderna har ökat flera gånger snabbare än konsumentprisindex. Ändå har riksdagen varit med om att rationalisera lantmäteriet flera gånger. Det är bara så att man förbisett att till den del lantmäteriet var ett rutinarbete, så fanns inte så mycket att vinna — det hade redan tagits ut. I de delar arbetet bestod av utredningar, förhandlingar och förlikningar fanns av naturliga skäl ej heller mycket att vinna. Rationaliseringsarbetet har inte gett billigare taxor till resultat; tvärtom har stora enheter, mycken personalomflyttning samt tillkomsten av en rad organ, som skall höras och få sina synpunkter tillgodosedda, medfört den fördyring av taxorna som jag påtalat, t.ex. en avstyckningskostnad på 35 kronor år 1947 till i dag normalt 770 kronor. Följderna som jag velat varna för är att vissa jordar inte är värda ens förrättningskostnaderna. Markägarna har observerat detta och underlåter att reda ut sina fastighetsförhållanden. T.o.m. bolag, har jag erfarit, försummar att ordna upp enklare fastighetsförrättningar. De försöker att lösa dem på privat väg, vilket icke kan stå sig på lång sikt. De ersätter äganderättsupplåtelser med nyttjanderätt och skjuter allt som är möjligt till en oviss framtid. Det är denna utveckling som jag inte velat underlåta att varna för. Våra efterkommande får dyrt betala de försummelser som nu sker. Herr talman! Jag har inget yrkande, utan har endast velat säga det som jag anser det vara min plikt att framföra.

Herr talman! Som vi redan hört av herr Skårman har Kungl. Maj:t under denna punkt föreslagit en höjning av lantmäteritaxan från 60 till 80 procent av lantmäteriets självkostnader. Detta förslag har utskottet tillstyrkt, då man anser att taxor och avgifter för statlig service ej utan skäl skall understiga självkostnaden, Även med denna höjning av taxan blir ändå 20 procent av avgiften subventionerad. Utskottet understryker också i sin skrivning att det finns möjlighet att erhålla bidrag till lantmäteriförrättningar från anslaget Bidrag till jordbrukets rationalisering. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Reservationen vid punkten 50 i jordbruksutskottets utlåtande nr 1 rör frågan om intensifierad kartläggningsverksamhet, för vilket ändamål rikets allmänna kartverk begärt ett extra anslag på 300 000 kronor, som departementschefen icke ansett sig kunna gå med på. Låt mig kort erkänna att vi är synnerligen tacksamma för att den ekonomiska kartläggningen genom anslagsuppräkningar kunnat påskyndas och nu i ett flertal län ligger före 1961 års plan. Emellertid rör det sig här om synnerligen angelägna och — jag vill betona det — räntabla utlägg. För all slags planläggning är det viktigaste grundmaterialet en god karta, och vi saknar fortfarande en sådan för stora delar av Norrland. För andra delar av Sverige, t.ex. de folkrika landskapen i söder, Skåne, Blekinge och Halland, är kartmaterialet föråldrat och behöver förnyas. Senast har nya anspråk på kartutgivningen ställts från Sveriges geologiska undersökning och försvaret. Jag vill betona att en ökad utgivningstakt påverkar hela programmet och således även medför att revideringen kommer att påskyndas för de områden, där kartan på grund av den snabba utvecklingen tenderar att bli inaktuell. Det rör sig således inte om någon speciell landsdelsfråga, utan det är hela rikets intresse att kunna arbeta med ett gott kartmaterial. Som en av avnämarna kan jag intyga den ekonomiska kartans utomordentliga betydelse för all planläggning inom lantmäteriet. Vi borde inte ha råd att ej till det yttersta utnyttja kartverkets möjligheter. Herr talman! Låt mig med detta korta anförande få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Även jag skulle kanske kunna bidraga till att uppehålla kammaren ytterligare en stund, men då jag tycker att det är värdefullt att vi får sluta i något så när hyfsad tid och jag är fullt övertygad om att vi inte kan påverka varandras ståndpunkter, ber jag kort och gott att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det skulle vara lätt att räkna upp många sakligt starka argument för det krav på ökat anslag till friluftslivets främjande som förts fram i ett par motioner och därefter i en reservation. Jag tror dock att det inte skulle gagna saken att komma med en lång argumentation vid denna tidpunkt, utan jag skall helt kort yrka bifall till reservationen vid denna punkt. Ett bi fall till den reservationen innebär en ökning av anslaget från 5 till 7 miljoner kronor, en summa som helt överensstämmer med statens naturvårdsverks anslagsframställning.

Herr talman! I den motion som vi nu har att behandla hemställes om åtgärder för en grundläggande och fortgående forskning om ungdomens situation med särskild inriktning på frågor om ungdomens anpassning i samhället. Jag vill understryka att det gäller en fråga, som har mycket hög prioritet i nuet med hänsyn till de många anpassningssvårigheter som vi kan notera, inte minst då det gäller ungdomen.

Motioner av liknande slag har förelagts riksdagen under åren alltsedan 1964. Riksdagen har emellertid avslagit alla dessa motioner med hänvisning till 1962 års ungdomsutredning. Det betänkande som denna utredning har lagt fram täcker dock inte allt, och motionärerna har därför återkommit. De anser att det finns anledning för riksdagen till ett positivt ställningstagande.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

Herr talman! Med hänvisning till de utlåtanden som utskottet har avgivit över denna motion under åren 1964, 1965, 1966 och 1967 samt till riksdagens beslut under vart och ett av dessa år ber jag att få hemställa om bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! När jag begärt ordet i detta sista ärende på dagens föredragningslista skall jag glädja kammarens ledamöter med att jag inte har för avsikt att störa genom någon votering! Ingen kan väl göra gällande att jag brukar begära ordet när enhälligt avstyrkta motioner passerar; om inte minnet sviker har detta inte förekommit någon gång tidigare här i kammaren. Och jag är väl medveten om att man kan svara för en mer angenäm och populär uppgift i riksdagens första kammare än att så här sent begära ordet och uppta tiden med att diskutera ett som sagt enhälligt utskottsutlåtande. Jag hade nog inte begärt ordet vid denna sena timme om inte den av beredningsutskottet avstyrkta motionen — som jag lämnat i denna kammare med nr 32 — hade rört sig om en trafiksäkerhetsfråga, alltså om människoliv, mänskligt lidande och därtill stora materiella värden. Inte skall man ha för stora förhoppningar när man lämnar en motion, att den kommer att bifallas. Men när ett utskott inte har intresse för den sak det gäller tycker jag att man kort och gott kunde uttala detta och inte anföra en i verkligheten så svag motivering som utskottet i detta fall har åstadkommit. Här remitterar beredningsutskottet motionen till några remissinstanser — åtminstone en av dem tungt vägande, nämligen statens trafiksäkerhetsverk. Denna remissinstans ansåg det önskvärt att de problem, som är förknippade med bilverkstädernas verksamhet i sammanhanget, klarlägges. Därför tillstyrkte verket en utredning. Men det uttalandet tar utskottet ingen hänsyn till. Prisoch kartellnämnden uttalar att svårigheter föreligger för bilägarna att på egen hand bedöma bilen och utförda reparationer ur trafiksäkerhetsoch prissynpunkt. Nämnden finner det angeläget att inte bestämmelserna utformas så att konkurrensen i branschen begränsas, Ja, i den önskan och uppfattningen instämmer jag helt.

En bilreparation kan göras på olika sätt, och en dåligt utförd reparation blir alltid för dyr. En bil med många fel, som köparen alltför sent upptäcker, blir också alltid för dyr. Här finns ingen anledning att tala om minskad konkurrens. Med det stora antalet bilar i vårt land — två miljoner privatbilar nu, tre miljoner om några år — måste vi ha ett mycket stort antal både bilförsäljare och bilverkstäder. Alla möjligheter till konkurrens är därmed för handen. Ingen behöver bekymra sig för att det skulle bli en monopolbildning mellan bilförsäljarna och bilreparatörerna. En sådan ordning är otänkbar. När det gäller detta yrkesområde finns det enligt min mening inte någon anledning att tala om monopol och bristande konkurrens. Reklamationsnämnden har också fått säga sin uppfattning, fastän den nya nämnden väl egentligen inte ännu har börjat sitt arbete. Reklamationsnämndens yttrande är dock av värde åtminstone i ett avseende. Det visar att det råder ett utbrett missnöje när det gäller köp och reparationer av bilar. Av 85 ärenden, i vilka gjorts skriftlig framställning till nämnden, var nämligen 14 bilärenden. Det finns verkligen här anledning till en stilla undran om bilaffärerna och bilreparationerna är någonting som lämpar sig för reklamationsnämnden att handlägga. Hur skall för övrigt en sådan verksamhet organiseras? Menar man att reklamationsnämnden skall bedöma bilar bara efter skriftväxling, eller skall man ha bilmekaniker och verk städer i kommuner, städer och samhällen där undersökning av bilreparationen och bilaffären kan ske? Inte kan det väl vara meningen att man från Skåne, Småland eller Norrland skall köra den långa vägen till Stockholm för besiktning av en reparation eller en bilaffär? Skall reklamationsnämnden granska bilreparationen när den är utförd eller när bilägaren upptäcker att reparationen är illa utförd eller att bilen han köpte hade många fel? Nej, detta är fullständigt omöjligt; så kan det inte gå till. För varudeklarationsnämnden är det också omöjligt att bedöma gamla bilar. Problemet med dåligt utförda bilreparationer, med ansvarslösa och skumma bilförsäljare, som säljer bilar som är mycket sämre än köparen tror, kommer vi inte till rätta med, om vi inte kan få till stånd ett system med ett auktorisationsförfarande som röjer bort och omöjliggör för skumma företag i branschen att existera. Min förhoppning är att genom ett auktorisationsförfarande så småningom skulle kunna skapas en större ansvarskänsla hos den yrkeskår som kan kallas för motorbranschen, och inte redan nu känner sitt ansvar. Utskottet tar fasta på trafiksäkerhetsverkets uttalande att förhållandena i berörda avseende har undergått en avsevärd förbättring främst genom införandet av den periodiska kontrollbesiktningen och inspektionen hos bilförsäljarna. Jag skall inte på något sätt underkänna den kontroll som Svensk bilprovning utför, men en nyligen kontrollbesiktigad bil kan tyvärr vara nära nog värdelös att köpa. Man får inte överskatta värdet av kontrollbesiktningen av bilarna. Vad kan inte inträffa med en gammal bil under ett års tid eller under de kanske 15 å 16 månader som kan förflyta mellan kontrollerna hos Svensk bilprovning?

Säkerligen är det en mycket låg procent. Det finns ingen anledning att i onödan ropa på statlig kontroll i olika sammanhang, men just här finns ett avsnitt som bör uppmärksammas. Det råder ingen tvekan om att det finns många ansvarskännande och bra bilfirmor, men det finns också motsatsen. Motionen har inte tillkommit för att lämna ett handtag åt motorbranschen utan mera för att ge ett handtag åt den stora allmänheten. Det finns tyvärr många människor som rent ut sagt blir lurade på bilaffärer och reparationer. Det gäller kanske i de flesta fall sådana som inte har råd att bli lurade, och det är i första hand dessa människor som jag tycker behöver ett handtag från samhällets sida. Motionen syftar även till en bättre trafiksäkerhet, och jag hoppas på en välvilligare behandling vid ett framtida tillfälle. Som jag redan sagt, herr talman, har jag inget yrkande.

Herr talman! Motionen innehåller ju ett yrkande med mycket stor räckvidd, då man begär införande av en statlig auktorisering med fullständig kontroll över hela bilhandeln och alla bilreparationer. Herr Sveningsson har här med stor emfas talat om ansvarslösa och skumma bilförsäljare och reparatörer utan att göra någon särskild nyansering när det gäller denna kår.

Vi fäster uppmärksamheten på prisoch kartellnämndens undersökning, och vi erinrar om att näringsfrihetsombudsmannen för närvarande har under övervägande huruvida åtgärder skall vidtas mot de konkurrensbegränsningar som finns inom bilhandeln. Vi har uppmärksammat det nya organ för konsumentupplysning som har inrättats och den klagomur för allmänheten som den allmänna reklamationsnämnden kommer att utgöra. Herr Sveningsson undrar om detta verkligen kan vara någonting för reklamationsnämnden. Ja, det tror jag att det kommer att vara i högsta grad lika väl som andra försäljningsgrenar och branscher där konsumentintressen kommer i kläm. Men att utöver detta begära, som nu sker på bred front, att hela bilhandeln och alla bilreparationer skulle läggas under statligt auktorisationstvång har utskottet inte funnit motiverat. Det skall föreligga mera graverande omständigheter innan man bör göra ett så starkt ingripande i näringsfriheten och drabba en hel kår. Därför tror jag att man med tillförsikt kan tillstyrka utskottets hemställan och notera de åtgärder som är under utarbetande för att förbättra trafiksäkerheten och skydda konsumenterna.
Herr talman! Det är väl inte mycket mening med att jag och herr Möller fortsätter denna debatt. Jag tycker inte att det är så märkvärdigt med en auktorisation i detta fall, när denna åtgärd är så ytterst angelägen. Såsom framgår av utskottsutlåtandet är det många instanser som snuddat vid detta problem, men man har inte kunnat finna någon lösning. Som jag sade i mitt första anförande tror jag inte att utskottets förhoppningar om att dessa instanser skall kunna lösa detta problem kommer att bli infriade. Sedan vill jag bara ställa en fråga till herr Möller: Hade utskottet sig bekant, när motionen behandlades, att det såsom bilhandeln nu bedrivs kommer ut i marknaden rätt många nya bilar, för vilka icke betalas omsättningsskatt? Jag har material här, som jag inte skall läsa in i kammarens protokoll vid denna sena tidpunkt. Man räknar med att 5 å 6 miljoner kronor går förlorade för statskassan på grund av det sätt varpå nya bilar säljs här i landet. Hade man dessa uppgifter tillgängliga? Annars skall jag be att herr Möller tar del av detta material, så kanske det kan bli en välvilligare behandling av detta önskemål vid ett senare tillfälle.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

Att Svenska tobaksaktiebolaget ombesörjer tryckning och lagerhållning av kontrollstämplar för kontrollstyrelsens räkning är uppenbarligen en kvarleva från monopoltiden. Tryckningen sker, enligt vad jag tror mig veta, hos Esselte enligt kontrakt med Svenska tobaksaktiebolaget. Ingenting hindrar såvitt jag förstår att kontrollstyrelsen övertar detta kontrakt eller gör upp ett nytt kontrakt med t.ex. postens tryckeri. I de fall privata tobaksimportörer hämtar sina stämplar direkt hos Svenska tobaksaktiebolaget får bolaget därigenom direkt kännedom om hur stor försäljning den ifrågavarande importören har. Med tanke på konkurrenssituationen är detta naturligtvis inte bra. Det är lugnande att höra att ingen hänvisas till tobaksbolaget för att hämta rekvirerade stämplar. Enligt vad som upplysts måste emellertid de firmor, som vill hämta stämplarna hos kontrollstyrelsen, betala kostnaderna för transporten från Svenska tobaksaktiebolaget. I åtminstone ett fall som har berättats för mig skickades en vaktmästare från kontrollstyrelsen till tobaksbolaget för att hämta stämplarna. Importfirman fick i detta fall betala taxikostnaden med 50 kronor. Detta måste betecknas som en mycket underlig ordning. Jag tycker inte att förhållandena på detta område är tillfredsställande och anser att man bör överväga att låta kontrollstyrelsen helt ta hand om det här, utan att styrelsen på det sätt som skett överlåter någon del av sin myndighetsutövning på Svenska tobaksaktiebolaget.

Herr talman! Jag hör med tillfredsställelse att finansministern betecknar åtgärden att ta ut ersättning för taxikostnaden av den här importören såsom en oriktig åtgärd. Den ordning som tillämpas må vara hur praktisk som helst, men jag tycker nog ändå att när Svenska tobaksaktiebolaget har ställning som skattskyldig hos kontrollstyrelsen bör bolaget behandlas på precis samma sätt som andra skattskyldiga. Den omständigheten att Svenska tobaksaktiebolaget svarar för 94 å 95 procent av omsättningen på tobaksmarknaden är kanske en alldeles särskild anledning att vara försiktig när det gäller att värna om den fria konkurrensen på denna marknad.

Herr talman! Herr Höbinette har frågat statsministern om han anser det tillfredsställande med hänsyn till riks dagens arbetsförhållanden att det framläggs så många och så stora propositioner på en gång på de för budgetpropositionerna sista avlämningsdagarna. Frågan har överlämnats till mig för besvarande i min egenskap av regeringens kontaktman med riksdagen. I år liksom under de närmast föregående åren har det varit en strävan att så långt möjligt inarbeta regeringens förslag i statsverkspropositionen. Därigenom har en stor del av riksdagens samlade arbetsmaterial kommit riksdagen till handa redan vid vårsessionens början. Emellertid har också i år flera viktiga och omfattande anslagseller organisationsfrågor av olika skäl måst lämnas utanför statsverkspropositionen. Anledningen till detta har i vissa fall varit att utredningsbetänkanden förelegat först sent under hösten, att remissbehandling av lämnade förslag inte kunnat avslutas i tillräckligt god tid, att föreliggande utredningsförslag måst grundligt omarbetas eller att förhandlingar med av förslagen berörda intressenter inte kunnat slutföras.

Av dessa lämnades 13 under januari, 16 under februari och 47 under mars. Eftersom flera av de sistnämnda propositionerna varit mycket arbetskrävande eller föregåtts av långdragna förhandlingar, har tyvärr ett förhållandevis stort antal propositioner kommit att lämnas först under någon av de tre sista dagarna för avlämnande av anslagspropositioner. Visserligen är det nu angivna förhållandet beklagligt men regeringen har inte velat välja det al ternativ till det sena propositionsavlämnandet som funnits, nämligen att skjuta avgörandet i flera viktiga frågor på framtiden.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Geijer för svaret. Jag skall genast göra den kommentaren att det var ett positivt svar denna gång, positivt så till vida att statsrådet här erkänner att det inte är bra som det är. Det är också ärligt i det avseendet att det inte på något sätt ger några löften om framtiden. Jag har dess värre läst i protokollen för de senaste fem åren vad som sagts i detta ärende. Jag kan inom parentes säga att jag blev förfärad när jag märkte hur många gånger bara under dessa fem åren som detta missförhållande har påtalats i båda kamrarna, utan att det har blivit någon som helst förbättring. Svaret i dag är som sagt positivt därför att statsrådet Geijer inte ger några löften. Granskar man protokollen finner man, att statsministern i svar efter svar har sagt att »det här är oefterrättligt>» och »vi skall ta itu med det». Jag kan direkt citera ett par uttalanden t.ex. att »alla åtgärder skall vidtas för att få förbättring till stånd», »personalläget i kanslihuset är en av orsakerna» OSV. Dagens svar tycker jag om, där man ärligt erkänner, att det här är galet, men inte lovar någonting för framtiden, Jag förstår nämligen, att så länge regeringen sitter kvar blir det ingen förbättring, ty annars skulle en sådan förbättring ha inträtt för länge sedan. Det som irriterar mig är emellertid, att landets statsminister år efter år ställer sig i talarstolarna i de båda kamrarna och lovar förbättring, men sedan blir det ingen förbättring utan snarare en försämring. Det är högst betänkligt. Jag skall inte upprepa vad alla har sagt i dessa diskussioner om att det blir hopplösa arbetsförhållanden för oss om man som i år under de sista dagarna av propositionstiden får 30— 40 propositioner, varav de flesta är tunga. Det går inte att arbeta effektivt för den enskilde riksdagsmannen, inte heller för partikanslierna. Ungdomar som har besökt riksdagshuset har ifrågasatt om man inte kunde ta tidsstudier på riksdagsmännen för att se vad dessa verkligen presterar. Jag skulle gratulera den tidsstudieman, som lyckas hänga med en riksdagsman när denne skall läsa igenom 32 propositioner på några få dagar och verkligen sätta sig in i ärendena och få någonting ut av det. Nej, det måste faktiskt bli en förbättring! Det tycker jag att man skulle kunna kräva från riksdagsledamöternas sida — efter alla de löften som har givits av landets statsminister.
Herr talman! När jag beklagar att förhållandena har blivit som de är, så ligger i det samtidigt att jag är fullt medveten om att omständigheterna är sådana att det är svårt att åstadkomma någon förbättring. Jag vill dock, när herr Hibinette talar om att den enskilde riksdagsmannen blir så hårt belastad, påstå att alla riksdagsmän inte läser alla propositioner från första sidan till den sista. Jag erkänner gärna från mina år som riksdagsman, att jag bara läste noggrant propositioner på det område där jag själv var engagerad eller intresserad. Andra propositioner får man naturligtvis läsa översiktligt. Men jag skall ändå tillåta mig att på ett par punkter ge en liten motivering till det förhållandet att överlämnandet av en proposition kan komma att dröja. Jag tar några exempel. Försvarsutredningens betänkande förelåg först den 21 februari. Därefter vidtog en mycket begränsad remissbehandling, som var avslutad den 29 i samma månad. Trots detta kunde försvarsdepartementets »tunga» propositioner avlämnas till riksdagen under tiden 12—20 mars. Beträffande <socialhuvudtiteln kan nämnas att familjepolitiska kommitténs förslag rörande ökat stöd till barnfamiljer, som avlämnades i oktober förra året och därefter remissbehandlades, måste undergå en grundlig omarbetning. Vidare kan jag beträffande denna huvudtitel nämna, att under arbetet på propositionen angående hjälpmedel för handikappade har nya förhandlingar måst föras om inrättande av ett handikappinstitut. Dessa propositioner sattes därför upp sent på propositionslistan. De avlämnades i det ena fallet på den beräknade dagen och i det andra fallet en dag före den beräknade dagen. I fråga om propositionerna rörande teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete samt om anslag för 1968/69 = till = atomenergiverksamhet m.m., båda från finansdepartementet, kan nämnas att de viktigaste utredningarna i dessa ämnen förelåg först i november 1967 och att en i samband med remissbehandlingen av statskontoret begärd utredning rörande vissa organisatoriska frågor kunde läggas fram först i början av innevarande månad. Beträffande de propositioner som utgått från utbildningsdepartementet kan jag slutligen nämna att förhandlingar eller överläggningar måste föras med berörda organisationer eller parter i flera fall. Sålunda kunde preliminär uppgörelse träffas först mycket sent i de förhandlingar som föregått förslaget till läromedelsförslag. Här kan för övrigt inskjutas att dessa förhandlingar också hade samband med förslaget rörande organisationen av den statliga publiceringsverksamheten. I fråga om propositionen rörande sjuksköterskeutbildningen kan nämnas att samförstånd inte kunde nås med berörda huvudmän förrän på ett sent stadium. Propositionen rörande klassoch ämneslärarutbildningen har föregåtts av förhandling ar med berörda kommuner, och även förslaget rörande bidrag till Skansen har föregåtts av förhandlingar. I fråga om skolans arbetstider, slutligen, har överläggningar med personalorganisationer föregått propositionen. Jag har med detta bara velat ge några exempel och vill försäkra herr Häbinette att det är en allvarlig strävan från regeringens sida att göra vad som är möjligt för att inte riksdagsarbetet skall fördröjas.

Herr talman! Ja, skam den som inte kan ge någon förklaring till misskötseln av dessa saker! Men jag måste ju säga att det hela tycks bottna i dålig arbetsplanering — det kan inte vara någonting annat än att kanslihuset behövde något organ där statsråden fick lov att underordna sig litet och verkligen inrangera sig i en ordentlig planering, så att det blev en tidsrytm i propositionsavlämnandet. Statsrådet Geijer säger att det ena ärendet blivit förskjutet genom remissbehandling och det andra på grund av utredningsförhållanden, o. s. v. Ja, det måste vara dålig planering. Och riksdagen skall väl inte behöva bli lidande för att de utredningar, som regeringen dirigerar, inte sköter sina arbetsuppgifter. Jag kan inte förstå att det går att få propositionerna färdiga just till den 21 mars! Detta är väl ganska egendomligt — man skulle ju kunna tänka sig en cykel där det liksom flöt hela tiden; om arbetet vore ordentligt planerat skulle propositionerna kunna droppa ner under riksdagens arbetsår på ett helt annat sätt. Nu klumpar de ibop sig till sista stund, och jag tycker att den omständigheten visar, att sätter ni klutarna till så går det, för då är ni tvungna. Men jag tycker att ni skulle sätta till klutarna litet tidigare — då kunde det som sagt bli en bättre och jämnare fördelning.
Herr talman! Jag vill inte gå närmare in i några detaljer på olika punkter — det kan räcka med att säga, herr Häbinette, att tyngdpunkten väl ändå ligger på att vi i statsverkspropositionen får med så mycket som är administrativt och tekniskt möjligt. Därvidlag kan man planera och göra en hel del, och detta har även skett. Men vissa ärenden går det faktiskt inte att få fram redan i statsverkspropositionen, och då hjälper det inte hur regeringen än planerar — man är bunden av omständigheter som man inte råder över. Då blir det som jag nämnde: Vi har att välja mellan att framlägga förslag sent eller att skjuta på frågan till ett kommande år, och det är ju naturligtvis någonting som man överväger ibland. Det är dock inte önskvärt att tvingas gå den vägen. Då får man ta den konsekvensen att man får sätta till alla klutar även här i riksdagsarbetet.

Herr talman! Herr Blom har frågat mig om jag anser det riktigt att SJ — i samband med fastställande av sommartidtabellen 1968 — avser avskaffa den nuvarande direkta och erkänt välbelagda sovvagnsförbindelsen Uddevalla— Stockholm över Vänersborg—Grästorp —Vara— Herrljunga och åter. indras utan att den i fortsättningen kommer att gå över Öxnered—Trollhättan—Göteborg i stället för över Vara— Herrljunga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret på min fråga. Han konstaterar mycket riktigt att detta sovvagnståg fortfarande går, men det går en annan väg än vad jag avsåg. Han säger också att SJ genom ändringen i fortsättningen kommer att betjäna ett större antal resenärer än nu i den aktuella regionen med direkt sovvagnsförbindelse med Stockholm. Jag vet inte vad han avser med regionen — om det i första hand är personer boende runt Göteborg som får denna förbättrade transportmöjlighet. Anledningen till att jag ställde denna fråga är den enligt vårt förmenande i dessa bygder avsevärda försämringen av transportförsörjningen. I första hand gäller det järnvägsstationerna Vargön, Grästorp, Håkantorp, Vara och Vedum utefter Västkustbanan på bandelen mellan Vänersborg och Herrljunga. Den försämring som har uppstått där genom att de nu befintliga direkta sovvagnsförbindelserna försvinner från den bandelen innebär, att resande från dessa platser som önskar åka sovvagn till eller från Stockholm hänvisas att först åka dagtåg till eller från Öxnered för att få denna sovvagnsförbindelse.

Intet ont om Öxnered! Jag hoppas att ingen här i kammaren känner sig trampad på tårna men man kan väl tänka sig roligare saker än att sitta där och vänta en timme innan man får stiga på sovvagnståget. Vid återresan från Stockholm är tidsförlusten inte fullt lika stor, men det är en förskjutning i tiden så att man i stället för att komma fram kl. 6.08 till Grästorp kommer man fram kl. 8.38. Detta har de kommuner, som är berörda av dessa transportförbindelser, reagerat emot och i framställningar till SJ avstyrkt med hänvisning till att det innebär en avsevärd serviceförsämring. Beträffande den sistnämnda turen, som innebär att man återkommer från Stockholm avsevärt senare, har distriktschefen — jag tror att det är distriktschefen i Göteborg — sagt mycket hurtigt att många resande kanske föredrar att komma fram så mycket senare. Nu är inte människorna i dessa bygder särskilt sömniga om morgnarna. Jag tror att jag kan påstå att de är idoga och arbetsamma. Eftersom jag själv egentligen inte är från denna trakt, vågar jag säga det. De vill nog utnyttja dagen till att arbeta i stället för att åka tåg, om så bara är möjligt. Vad beträffar den del av järnvägsförbindelsen, som jag nu närmast har talat om, kan jag inte komma ifrån annat än att ändringen måste vara en avsevärd försämring i servicen. Jag tror, herr statsråd, att det blir rätt svårt att få människorna i dessa bygder att finna tröst i svaret på min fråga och få dem att anse att åtgärden ingår i ett bibehållande av en tillfredsställande transportförsörjning för dessa bygder i vad avser sovvagnsförbindelserna.
Herr talman! Det är självklart att när man gör sådana här förändringar så uppstår det både förbättringar och kanske understundom någon försämring. Vad man är ute efter är emellertid att skapa största möjliga förbättring. De förbättringar som jag nämnde gäller regionen runt Trollhättan, och jag skall medge att åtgärderna innebär en försämring för resande i sovvagn till linjestationerna Grästorp—Vedum på linjen Herrljunga—Vara—Öxnered. Antalet avoch påstigande sovvagnsresenärer uppgår emellertid där till i medeltal en per dygn, vilket man i någon mån får ta hänsyn till, när man å andra sidan vill göra förbättringar för många resenärer till och från andra platser. Det kan ju vara någon tröst för resenärerna från Grästorp att de får betydligt bättre dagförbindelser till Stockholm. De får möjlighet att fara från Grästorp kl. 17.11 och vara i Stockholm 22.00. På det sättet har man försökt att i någon mån motverka nackdelen för den i genomsnitt ende, som önskar ta sovvagn men inte får möjlighet att göra det i fortsättningen.
Herr talman! Jag har noterat att dagförbindelserna blivit bättre och är tacksam för det. När herr statsrådet säger att antalet avoch påstigande sovvagnsresenärer mellan Vänersborg och Herrljunga inte har varit så stort, så är det kanske riktigt. Det har emellertid vitsordats från järnvägshåll, att tåget i fråga har varit mycket välbelagt. Måhända kan antalet avoch påstigande vid de nämnda stationerna bero på att alla platser varit belagda redan tidigare. Jag har hört av stationspersonal att man inte så sällan fått avvisa personer, som vill ha sovplats, med hänsyn till att tåget redan varit fullbelagt. Detta kan i någon mån påverka statistiken. Jag har forskat litet i den här frågan, eftersom folket i bygden naturligtvis ansett det vara mycket angeläget att få behålla sovvagnsförbindelsen. På SJ:s centralförvaltning har det bl.a. upplysts att en av orsakerna till indragningen är att postverket upphört att frakta post med tåget. Postverket rationaliserar och fraktar sina försändelser på andra vägar. Här rationaliserar sålunda två olika grenar av den statliga affärsverksamheten utan inbördes samordning med påföljd att de enskilda människorna blir lidande. Människorna runt omkring Trollhättan hade väl för övrigt ganska goda förbindelser även före omläggningen.

Herr talman! Herr Strandberg har ställt fyra frågor till mig. Frågorna rör s.k. traktordumprar och lyder i tur och ordning: Anser statsrådet att ramstyrda motordrivna fordon i skattehänseende i framtiden bör klassificeras som bil? Bör sådant för koppling till traktor avsett släpfordon vars lastutrymme består av en s.k. dumperkorg eller annan för tipptransporter avsedd påbyggnad få nyttjas på allmän väg utan inregistrering? Anser statsrådet att registrerade entreprenadtraktorer och registrerade traktorsläpvagnar försedda med påbyggnad för tipptransporter skall vara utrustade med de tillbehör som betingas av användning på allmän väg och att årlig kontrollbesiktning av sådana fordon bör ske enligt samma system som i dag gäller för registrerat motorfordon och registrerade släpvagnar? Vilka eventuella åtgärder avser statsrådet vidtaga för att i god tid orientera leverantörer och köpare av här avsedda fordon rörande påtänkta nya skatteregler samt kommande registreringsoch besiktningsprinciper? Det är riktigt att utvecklingen när det gäller användningen av traktorer och även motorredskap på allmän väg lett till en situation som inte förutsetts i lagstiftningen. Detta gäller, som herr Strandberg säger, både vägtrafikförordningens bestämmelser och beskattningsreglerna. Just av den anledningen tillsattes för ett år sedan en utredning med uppdrag att skyndsamt överse de aktuella bestämmelserna. Utredningen skall behandla frågan om revision av kraven på fordonens beskaffenhet från säkerhetssynpunkt men också pröva frågorna om registrering, besiktning, körkort och försäkring. Fordonens användning som dragfordon och kraven på släpvagnar som kopplas till dem skall givetvis tas med i bedömningen. Utredningsmannen siktar till att om möjligt bli klar under första halvåret 1969. I avvaktan på resultatet av utredningen kan jag inte lämna ett direkt svar på herr Strandbergs frågor om hur vissa av dessa spörsmål bör lösas. Det rör sig om relativt invecklade tekniska och administrativa problem som utredningen först måste penetrera. Däremot är jag mycket angelägen om att problemen skall lösas så snart vi fått fram ett tillräckligt underlag för bedömningen. I den utredning jag nämnt ingår inte skattefrågan. Den prövas däremot, som herr Strandberg också förmodar i sin interpellation, av bilskatteutredningen. Jag har inhämtat att denna utredning just nu speciellt arbetar med problemet och att den överväger att lägga fram ett delbetänkande i bl.a. denna fråga redan under innevarande år. Man torde kunna utgå ifrån att i den mån de fordon det här gäller används under likartade förhållanden som lastbilar det kommer att bli aktuellt med beskattning. Med detta anser jag mig ha besvarat herr Strandbergs interpellation så långt det f. n. är möjligt.
Herr talman! På sedvanligt sätt ber jag att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret på min interpellation. Låt mig då först få medge att svaret enligt min uppfattning karakteriseras av en positiv syn på de frågor jag uppställt. Statsrådet medger att utvecklingen i fråga om användandet av traktorer och motorredskap på allmän väg har lett till en situation som inte förutsetis i lagstiftningen. Det är i första hand två problemställningar som uppkommit, nämligen trafiksäkerhetsfrågan och skattefrågan. Vad trafiksäkerheten beträffar skulle vi kunna ha en lång diskussion inte minst efter allt vad som skrivits i pressen under senare tid. Att nu gällande bestämmelser i många avseenden medför försämrad trafiksäkerhet är väl dock ställt utom allt tvivel. Att låta 16-åringar utan körkort framföra sådana här tunga fordon på allmän väg kan inte vara rimligt, särskilt som vägtrafikförordningen inte innehåller några speciella regler för släpvagn eller lastenhet. Det bör observeras att typbesiktningar endast sker i fråga om dragenheten, icke i fråga om lastenheten. Man kan inte säga att vi har en obligatorisk typbesiktning som gäller hela fordonsenheten. Nej, vad vi har är en obligatorisk kontrollbesiktning, och då skall man observera att den icke gäller för traktorer. Men jag nöjer mig på denna punkt med vad statsrådet anfört i sitt svar och vill gärna understryka hans uttalande, att det är angeläget att dessa problem löses så snart som möjligt. Den pågående utredningen har ju också fått direktiv att skyndsamt överse de aktuella bestämmelserna, och jag hoppas att utredningsmannen läser dagens protokoll och härigenom får ytterligare en injektion att snabba på. Frågan om beskattning av traktordumprar är ingalunda ny. Redan 1954 uttalade dåvarande departementschefen: » Traktorer som används på allmänna vägar och gator bör deltaga i kostnaden för vägväsendet, men med hänsyn till ait statistik om användningsområdet saknas kan införandet av traktorskatt ej förordas.» Frågan upptogs också av 1953 års trafikutredning. Och nästa gång, år 1963, uttalade bevillningsutskottet, att förhållandet inte är tillfredsställande vare sig med hänsyn till rättvisekravet eller i fråga om väghållningskostnaderna. Utskottet framhöll vikten av att frågan får en snar lösning. Ja, herr talman, vad vi nu har att vänta oss är förslag från 1965 års bilskatteutredning. Starka skäl talar för att ett delbetänkande framlägges. Av svaret framgår också att ett sådant kan vara att vänta redan i år. Jag vill även tolka statsrådets svar som ett personligt ställningstagande för en beskattning av traktordumprar på samma sätt som av lastbilar då de används under likartade förhållanden. Detta svar bör uppmärksammas av leverantörer och köpare, Ett av skälen till att beskattningens införande bör påskyndas är att stora övergångsproblem kan komma att uppstå, om beskattningen kommer till för sent. Traktordumperförsäljningen expanderar just nu kraftigt — i synnerhet småföretagare i åkeribranschen skaffar dumprar. Om en full beskattning införes, blir dessa ekipage olönsamma på allmän väg. Genom slutna entreprenadplatser, där registreringsplikt och därmed skatteplikt inte föreligger, torde det inte komma att finnas tillräckligt med arbete åt det stora bestånd av traktordumprar som vi redan nu har, Det kan alltså uppstå sociala problem beträffande de småföretagare, som under förutsättningen av skattefrihet ådragit sig stora fasta kostnader. En sådan utveckling önskar varken statsrådet eller jag, och jag hoppas att min interpellation och statsrådets svar skall uppmärksammas av berörda parter. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Jag har också med stort intresse tagit del av statsrådets svar i denna fråga. Att det lämnats är så mycket angelägnare som förhållandena i åkeribranschen för närvarande är mycket besvärliga. Bortsett från den nedgång i trafikarbetet som sammanhänger med den allmänna tillbakagången i våra konjunkturer och i sysselsättningen gör konkurrensen på icke lika villkor att förhållandena blir extra besvärliga.

Det är alltså ganska besvärligt. Det svar som statsrådet gav är mycket upplysande. Det kommer såvitt jag nu kan förstå med säkerhet en beskattning. Tidpunkten kan dock inte fastläggas. Dessa traktordumprar är registrerade under samma rubrik som jordbrukstraktorerna. Man kan sålunda inte veta hur många som säljs, men jag tror inte att det är någon överdrift att säga att det investeras drygt 3 miljoner kronor i månaden. Detta torde till alldeles övervägande grad vara att uppfatta som felinvesteringar när dumprarna kommer att bli behandlade på samma villkor som lastbilarna. Det är alltså en mycket allvarlig fråga för de personer som har köpt eiler ämnar köpa traktordumprar. Naturligtvis måste det bli en galgenfrist för dem tills utredningen är färdig och departe mentschefen kan lägga fram ett förslag till riksdagen. Denna tid bör utnyttjas till att verkligen informera de berörda parterna om de nya väntade spelreglerna.

Eftersom jag haft tillfälle att ta del av besiktningsprotokollet, måste jag säga att man inte vet om man skall skratta eller gråta. Det är ganska festliga formuleringar som användes. Det är en länge utbildad praxis här i landet att en traktor med släpvagn skall vara tämligen lätt att koppla isär. Det skall i regel ske för hand, utan användande av större verktyg. Hela konstruktionen skall alltså vara isärtagbar. I registreringsbeviset står det att det finns kopplingsanordning och så står det anmärkt att det är en »special». Men, herr talman, den traktorn och dess dumper är lika »lätta» att koppla isär som det är att plocka bort t.ex. hytten på en lastbil. Det kräver arbete på en verkstad — ganska många timmars arbete. Det är i och för sig helt naturligt ty traktordumprarna är levererade från fabrik, och de är inte avsedda att tas isär. De måste hänga ihop hela ekipagets livstid ut. Dragvagnen skulle ju välta omkull, om man gjorde ett försök att ta isär dem. I dessa tider, då man är medveten om att man skall dra åt och inte medge denna lucka, så öppnar man en ytterligare chans, och det rör sig i detta fall om någon miljon per månad i investering. Såvitt jag kan förstå rör det sig om en felinvestering. Detta var, herr talman, några kommentarer jag ville göra i denna sak. Jag kan än en gång registrera, att kommunikationsministern verkligen tagit allvarligt på dessa problem och att han såvitt jag förstår kommer att se till att frågan blir löst så fort som möjligt.